Herr talman! Herr Pettersson noterar med tillfredsställelse att jag redan har tagit itu med den här viktiga frågan och förberett vissa åtgärder. Jag för min del är glad över att han gör detta erkännande. Jag vill också gärna understryka det han sist var inne på, nämligen att han hoppas att jag i fortsättningen verkar för en positiv inställning till frågan om tjänstledighet för studier för anställda i statsförvaltningen. Rent allmänt sett är vi överens på den punkten. Jag erinrar om det positiva uttalande, som jag gör i mitt interpellationssvar, där jag framhåller att generellt sett bedömer jag det som mycket angeläget att statenarbetsgivaren på olika sätt söker främja de anställdas fortoch vidareutbildning. Rent allmänt och principiellt sett tycks det alltså inte föreligga någon delad mening mellan herr Pettersson och mig på den punkten, och det är ju tacknämligt. I anslutning till herr Petterssons inlägg om den skiftande praxis som förekommer och den skarpa gräns som enligt hans förmenande vissa myndigheter drar mellan ur tjänstesynpunkt angelägna studier och andra studier, vill jag, herr talman, tillägga ytterligare några ord. Det är ganska klart, vilket herr Pettersson också vidgår, att det måste föreligga varierande förhållanden mellan och inom myndigheterna. Utan att gå in på något visst fall vill jag peka på några omständigheter, som kan påverka myndigheternas beslut i sådana frågor — och som helt naturligt måste göra det på grund av att förhållandena är så olika. Tjänstledighetens längd är en sådan omständighet, men det är inte säkert att en kortare tids tjänstledighet alltid är lättare att gå med på än en något längre tjänstledighet. Arbetsläget hos myndigheten under en viss ifrågasatt tjänstledighetstid kan vara synnerligen pressat och svårigheterna att få vikarier ibland oöverstigliga. Den anställde kan vidare ha specialistfunktioner, som inte någon annan vid myndigheten behärskar tillräckligt bra för att kunna överta arbetet. Myndigheten kan ha speciella arbetsuppgifter, som måste klaras av under en bestämd kortare tid. Den anställde kan tidigare ha fått tjänstledighet under lång tid. Detta är exempel på svårigheter som skulle kunna mångfaldigas och som inte utan vidare kan viftas bort. Sådana förhållanden gör att en alltför stark centralreglering av detta område inte låter sig göra. Men även på den punkten tycks ju herr Pettersson och jag vara överens. Jag har, herr talman, velat göra dessa ytterligare påpekanden i anledning av herr Petterssons replik.

Herr talman! Jag vill bekräfta att jag hyser mycket stor förståelse för att svårigheter kan uppstå när det gäller att lämna tjänstledighet, men jag tycker att statsrådet Löfberg — inte minst i sitt senaste anförande — har målat upp dessa svårigheter i alldeles för bjärta färger. Vi har ju erfarenheter litet varstans av att det kan förekomma stora svårigheter, men finns den goda viljan och finns det en intention hos herr statsrådet — som ändå har tillseendet och det politiska ansvaret i detta sammanhang — kommer väl detta att i mycket hög grad genomsyra hela arbetet på detta stora fält. Det var närmast denna tanke som jag i mitt tidigare anförande försökte ge uttryck åt, eftersom jag fann det tillfredsställande att själva interpellationssvaret andades så mycket av en positiv inställning. Jag hoppas att herr statsrådet inte tycker att jag är alltför enveten på denna punkt; jag är bara angelägen om att dessa frågor blir behandlade på ett annat sätt än hitintills. Jag skall inte dra fram några speciella exempel i dag, men jag skulle kunna göra det, och det är detta som givit mig anledning att framställa min interpellation. Dessa exempel är verkligen, med utgångspunkt i arbetsgivaretiken, inte särskilt vackra. Vi måste, herr statsråd, komma ifrån detta förhållande.
Herr talman! Det vare mig fjärran att söka förstora dessa svårigheter; det vill jag verkligen inte göra, och jag hoppas att mitt inlägg inte har förtagit något av den positiva syn, som jag faktiskt allmänt och principiellt hyser i denna för de statsanställda mycket viktiga fråga. Men det föreligger ändå ibland stora svårigheter när det gäller att bevilja tjänstledighet. Har man besvärligt att få tag i en vikarie för en specialistfunktion hjälper inte den goda viljan särskilt långt. Har myndigheterna problem som inte går att lösa får man förstå om de reagerar med större restriktivitet än de annars skulle göra. Den beslutande myndigheten måste ta hänsyn till både sådana förhållanden som kan försämra dess möjligheter att utföra sina åligganden — det skall myndigheten göra enligt sin instruktion — och den enskildes berättigade intresse av att få tjänstledighet för att gå igenom viss utbildning. Det är alldeles självklart att det ibland blir fråga om mycket svåra avvägningar i det sammanhanget — jag är den förste att medge det. Men jag anser att de statliga myndigheterna redan nu i allmänhet är ganska generösa i fråga om att bevilja tjänstledighet för studier, och jag har belägg för denna min uppfattning. Upplysningsvis vill jag dessutom med dela att den som fått avslag på en tjänst ledighetsansökan har möjlighet att få frågan prövad besvärsvägen. Vi har ju besvärsrätt även i dessa fall, och besvär över myndighets beslut i fråga om tjänstledighet för studier prövas i sista instans av Kungl. Maj:t. Jag menar inte att detta är någon rekommendabel väg; jag stryker än en gång under min positiva inställning till att tjänstledighet beviljas. Centrala riktlinjer för myndigheters handlande i dessa frågor kan bli till värde för både myndigheterna och de anställda i det fortsatta agerandet. Som jag har framhållit kommer inom kort sådana riktlinjer att utfärdas, och vi gör kanske klokt i att avvakta vad dessa 1eder till innan ytterligare åtgärder eventuellt behöver övervägas.

Herr talman! Herr Högström har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta för de nylokaliserade företagen att erhålla den för specialiserade uppgifter kvalificerade arbetskraft som de behöver för att skapa och upprätthålla en hög produktivitet. Herr Högström frågar vidare om jag är beredd att göra en översyn av nu gällande bestämmelser om flyttningsbidragen så att, oavsett hemort, kvalificerad arbetskraft utöver respenning och bortavistelsebidrag skall kunna komma i åtnjutande även av starthjälp och utrustningsbidrag vid tillträdande av »nyckelbefattning» inom ett lokaliseringsföretag. De av interpellanten aktualiserade frågorna torde få prövas i samband med beredningen av lokaliseringsutredningens nyligen avlämnade betänkande. Betänkandet, som för närvarande är föremål för remissbehandling, avses föranleda proposition till riksdagen våren 1970.

Herr talman! Först ber jag att få tacka inrikesministern för svaret. Jag vill nog säga att även om jag har för ståelse för att inrikesministern vill avvakta beredningen av lokaliseringsutredningens nyligen avlämnade betänkande så hade jag nog på goda grunder förväntat mig en något utförligare belysning av denna för lokaliseringspolitiken så viktiga fråga. Det är nämligen helt klart att så länge flyttningsbidragen inte omfattar samma förmåner vid flyttning till Norrland som vid flyttning därifrån, så försenas den industriella förnyelse i Norrland som alla i dag synes vara förespråkare för. Ju längre man dröjer med att ge samma förmåner vid flyttningsrörelser från de överhettade regionerna i Sydoch Mellansverige till de sysselsättningssvaga skogslänen, ju längre och mera avlägsen ter sig en bättre regional balans i vårt land. Detta är så mycket mera beklagligt mot bakgrunden av den satsning i Norrland som regeringen i samarbete med näringslivet nu är inne på. Jag är nämligen helt övertygad om att om denna satsning skall få avsedd effekt, då kommer man inte förbi frågan om en rättvisare bedömning av flyttningsbidragen. Det har sagts förut, men jag vill än en gång understryka det, att den högkonjunktur som nu råder i de överhettade regionerna hotar att tömma skogslänen på kvalificerad arbetskraft inom de yrkesområden som lokaliseringsföretagen i regel efterfrågar. Detta gäller i synnerhet metallbranschen, men även inom träoch massaindustrin råder i dag brist på yrkesutbildad arbetskraft. Jag kan exemplifiera detta med några siffror från Västernorrlands län. Enligt länsarbetsnämnden uppgick bristen på yrkesutbildad arbetskraft den 10 november i år till sammanlagt 547 personer, varav hela 367 i metallbranschen. Detta medför att de lokaliseringspolitiska insatserna inte ger den sysselsättningseffekt som varit avsedd. Det har medfört svårigheter för företagen att helt utnyttja sin produktionsapparat och som följd därav också en sämre konkurrensför måga.

Allteftersom dessa förhållanden blivit mera allmänt kända, har svårigheter ökat att lokalisera företag till orter, som saknar industriell tradition.» Jag tror därför att det finns anledning för regeringen att ägna just denna fråga särskild uppmärksamhet när propositionen om den fortsatta lokaliseringspolitiken skall skrivas i vår. Den Lemneska utredningen har för övrigt också på den här punkten i avsnittet om regionalpolitiska utvecklingstendenser i utlandet redovisat hur man bl.a. i Nederländerna har tvingats att underlätta återflyttningen av arbetskraft från de expansiva områdena till landets problemområden. Men, herr talman, om man nu vidtar dessa åtgärder så säger kanske någon att då ökar man ju arbetskraftsbristen i de överhettade områdena. Ja, på den punkten vill jag nog säga att eftersom vi i regel har väl etablerade företag i dessa områden så bör dessa företag rimligtvis också ha större möjligheter till utbildning av sin arbetskraft. Dessa företag är för Övrigt inte heller lika känsliga i fråga om lönsamhet som de nylokaliserade företagen. Det borde på den här punkten kunna skapas en bättre förståelse mellan företagens villkor inom olika delar av vårt land. Skulle inte Industriförbundet här kunna göra en insats för att jämna vägen för en bättre industriell balans mellan olika regioner? En annan fråga i det här sammanhanget är hur det är ställt med företagens möjligheter att gå ut och kungöra sitt behov av arbetskraft, alltså utöver arbetsförmedlingarnas verksamhet. När det gäller metallbranschen har Verkstadsföreningen en Ööverenskommelse som innebär att dess medlemmar inte får gå ut och annonsera efter arbetskraft. Jag tror att om man vill främja en rörelse i båda riktningarna finns det nog anledning för Verkstadsföreningen att ompröva detta förbud för sina medlemmar. Jag har tagit upp denna fråga mot bakgrunden av den annonsering som Jämtlands läns landsting har gjort under mottot: Operation återflyttning. Denna kampanj visar att över 1 300 svar inkommit, och den siffran väntar man skall öka. Undersökningen är intressant ur många synpunkter. Den visar att över hälften av dem som skulle vilja flytta tillbaka till Jämtland, om det fanns sysselsättning där, inte är infödda jämtar. Undersökningen ger också vid handen att den största gruppen är tekniker och ingenjörer, därnäst kommer lärare och sjukvårdspersonal. Om en liknande undersökning skulle göras i de övriga Norrlandslänen är jag övertygad om att den skulle ge samma resultat. Vi begär inte att alla de upp emot 70 000 personer som flyttat från Norrland sedan årsskiftet 1966—1967 skall återvända. Vi tror dock på goda grunder att det är åtskilliga tusental som vill återvända till Norrland och som det är absolut nödvändigt att Norrland får tillbaka, om vi skall ge den landsändan likvärdiga förutsättningar med det övriga landet. Om inrikesministerns svar var kort, kanske, herr talman det kan tyckas att mitt anförande är i längsta laget. Jag har emellertid med mitt anförande velat understryka hur viktig vi i Norrlandslänen anser att handläggningen av denna fråga är. Jag vill därför uttala den förhoppningen att inrikesministern skall kunna presentera en proposition om den fortsatta lokaliseringspolitiken som avskaffar nuvarande orimliga bestämmelser på detta område.

Herr talman! Jag vill understryka vad herr Ivar Högström har anfört beträffande svårigheterna för många företag som lokaliseras att kunna få en väl kvalificerad arbetskraft.

Jag ställde då ungefär samma fråga som herr Ivar Högström nu har gjort, nämligen om regeringen är beredd att sätta in samma åtgärder när arbetskraften skall flytta tillbaka som när den flyttar till områden där det är stor efterfrågan på arbetskraft. Jag påpekade också vid det tillfället att den undersökning som gjorts inom vårt län inte gick ut på något löfte om arbetstillfällen. Som herr Högström också har sagt gjordes undersökningen för att visa att i de fall då det är möjligt att lokalisera företag till ett område så kan vi skaka fram den kvalificerade arbetskraft som företagen frågar efter. Det har i praktiken visat sig att vid många tillfällen just den frågan har ställts, om det finns kvalificerad arbetskraft på orten. Inrikesministern tog i sitt svar upp den här frågeställningen och svarade ungefär som han i dag har svarat herr Högström, nämligen att frågan kommer att bli föremål för behandling och att det blir anledning att återkomma till den när vi under våren 1970 skall diskutera lokaliseringspolitiken. Jag vill instämma i herr Högströms förhoppning om att regeringen vid behandlingen av denna lokaliseringsfråga tar hänsyn till de önskemål som vi har framfört när det gäller dessa glesbygdsområden, nämligen att i rättvisans namn samma förutsättningar bör föreligga, oavsett om arbetskraften flyttar till glesbygdsområden eller om den flyttar till andra delar av landet.

Herr talman! Anledningen till att jag fattat mig kort i mitt interpellationssvar i dag, liksom i det svar jag tidigare gett på en enkel fråga som ställts här i kammaren, är att det, när det gäller ett ärende som är föremål för beredning i departementet, är oriktigt att föregripa denna beredning med ett uttalande som går för långt. Man måste ändå ha möjligheter att pröva ärendet utan att vara bunden av uttalanden som gjorts på ett alltför tidigt stadium.

Utgångspunkten är således att det inte finns arbete att få i hemkommunen eller i dess närmaste omgivning. En annan förutsättning är alt personen i fråga är arbetslös eller löper risk att bli det. I sådana situationer kan man få stöd. Det är helt oriktigt att uppfatta denna bestämmelse på det sättet att den är speciellt avsedd för att slussa människor från norr till söder, såsom det ofta förenklat framställs i debatten i dag. Här sker i stället, med hjälp av detta bidrag, flyttningar på olika håll i vårt land, mellan orter i södra och mellersta Sverige, mellan orter i Norrland o.s.v. Vi får därför inte bortse från att detta bidrag har en speciell funktion, som vi inte kan undvara i vår arbetsmarknadspolitik, om vi skall uppnå det syfte vi har ställt upp, nämligen att försöka bereda alla människor i vårt land möjlighet till en fritt vald sysselsättning. Herr Högström har särskilt tagit upp frågan om de företag som lokaliseras till stödområdet. Den bestämmelse det här gäller är inte utformad så att den medger för dessa företag att få hjälp exempelvis för arbetskraft som reser söderifrån för att komma till företagen. Jag vill emellertid betona att det i detta sammanhang finns viss möjlighet att få respenning och bortavistelsebidrag. Om det gäller en person med kvalificerad yrkesutbildning, som visserligen har arbete på sin egen ort men om det är av stor betydelse t.ex. för ett företag i stödområdet att få denna arbetskraft, så finns förutsättningar för personen i fråga att få bidrag. Jag medger att det inte är så många personer som hittills berörts härav. Ett hundratal människor har dock fått dylikt bidrag för att flytta från södra eller mellersta Sverige till ett företag som lokaliserats till stödområdet. I detta sammanhang kan man fråga sig om vi kan vidga denna möjlighet ytterligare. Är situationen sådan, som också antytts här, att det föreligger svårigheter att få arbetskraft till de nya företagen finns olika vägar att attackera det problemet. En utväg är att försöka ställa om den yrkesutbildning som bedrives i Norrland på sådant sätt att den bättre svarar mot det uppkommande behovet. Arbetsmarknadsstyrelsen är mycket intresserad av att utforma utbildningen på det sättet. Vi får heller inte glömma bort att det måste vara en strävan att i första hand försöka bereda sysselsättning för de människor som redan finns inom stödområdet och vill leva kvar där. Detta är en så angelägen strävan att man inte bara kan kringgå proble met med att säga att vi skall underlätta möjligheterna för tillresa söderifrån. När det gäller att försöka ge bättre förutsättningar för de människor som lever och verkar i dessa bygder att få en hygglig inkomst vill jag alltså att man också skall ha med i bedömningen den möjlighet som finns att förstärka utbildningsresurserna så att man kan placera in mer av den lediga arbetskraften inom stödområdet i de företag som vill lokalisera dit. Jag vill dock inte i dag binda mig på något sätt och säga vilken av dessa linjer som bör ha företräde. Det vore helt felaktigt att bortse från andra möjligheter att komma till rätta med det problem det här gäller. Men vi får tillfälle att återkomma till frågan längre fram, och då skall jag gärna vara mer utförlig, om herr Högström så önskar.
Herr talman! Jag vill ännu en gång säga att jag har full förståelse för inrikesministerns svårighet att vara utförlig i detta sammanhang, eftersom vi i vår skall behandla formerna för den nya lokaliseringspolitiken. Men i den landsända som jag råkar representera anser vi att det är betydelsefullt att redan nu få anföra dessa synpunkter. Jag tror inte att det är oväsentligt för inrikesministern att ha med dessa tankegångar när han skall diskutera med den övriga regeringen om utformningen av åtgärderna. Låt mig också säga att det är riktigt att man har möjlighet att tillämpa dessa bidrag för flyttning i olika riktningar. Men faktum är att den arbetskraft det här gäller inte kan komma i åtnjutande av starthjälp och utrustningsbidrag vid flyttning tillbaka till stödområdet, och det är en sådan ändring som jag efterlyst i interpellationen. Att de nylokaliserade företagen kan behöva få tillgång till denna kvalificerade arbetskraft belyses av de siffror jag nyss redovisade, 70 000—980 000 människor har flyttat bort bara sedan årsskiftet 1965/66. Det har varit en flyttning praktiskt taget endast i en riktning. Det är detta som jag tror att vi måste komma till rätta med. Jag har också förståelse för att det är nödvändigt att effektivisera och anpassa yrkesutbildningen bättre till näringslivets behov. Men som framgår av den Lemneska utredningen visar erfarenheterna från de redan lokaliserade företagen att man inte har så mycket tid på sig att man kan vänta tills denna nya arbetskraft har färdigutbildats. Man måste snabbt få kvalificerad arbetskraft för att företagen över huvud taget skall kunna konkurrera. Det är detta som är det stora bekymret. Jag är dock medveten om att inrikesministern kommer att göra vad som är möjligt för att få denna fråga löst ur de synpunkter vi representerar.

Herr talman! Reservation nr 1 skulle jag vilja kalla en snygghetsreservation. Innebörden av den är helt enkelt att eftersom valsedlar tillhandahålls partierna gratis i viss utsträckning uppstår särskilda problem när det gäller s.k. särlistor. Det har därför föreskrivits att den som upprättat särlista skall kunna förskottsvis inbetala ett visst belopp. Blir sedan särlistan framgångsrik, skall kostnaden för särlistan återbäras, men enligt propositionen icke till den som betalt förskottet, utan till partiet. Det förefaller mig vara en mycket märklig rättsprincip, att en organisation skall få del av pengar som annan inbetalt. Den icke på papperet satta motiveringen — i varje fall för några av dem som står bakom förslaget — är att man tycker illa om särlistor. Det är en synpunkt som av lätt insedda skäl drivs ganska mycket inom partierna, men det är inte något motiv för att ge partierna en obehörig vinst av denna beskaffenhet. När det nu säges att pengarna skall återbäras till partiet, måste man väl också ibland fundera över vilket parti det är fråga om. Det kan ju vara särlistor som inte hundraprocentigt hör till ett visst parti, och det kommer att skapa extra komplikationer. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1. Tillåt mig, herr talman, också att säga några ord om reservation nr 3. Vid nästa val kommer vallokalerna — såvida inte reservation 2 bifalles att hållas öppna under gudstjänsttid. Dessutom har vidgade möjligheter för poströstning även på valdagen föreslagits i propositionen och i utskottsutlåtandet. Samtidigt har komplikationerna ökat på grund av att det på flertalet platser — icke alla — blir fråga om tre olika valsedlar. Det är väl i och för sig inte så märkvärdigt; det borde man kunna gå i land med. Jag följde för en tid sedan ett val i New York. Där hade man sju olika alternativ och sju olika val, och listorna gick kors och tvärs. Det klarade tydligen amerikanerna, och då borde vi här kunna klara tre olika valmöjligheter. Som helhet har det blivit vidgade möjligheter till röstning. Mot den bakgrunden bör man se yrkandet i den motion som reservation 3 bygger på, nämligen att vallokalerna skulle stänga kl. 20. Därmed skulle man kunna vinna att resultatet blev snabbare tillgängligt för väljarna och att pressen fick ökade möjligheter att på morgonen ta la om vad som verkligen har hänt. I och för sig bör det också vara angeläget att ett valresultat så fort som möjligt bringas till allmänhetens kännedom. Det har väl också erfarenhetsmässigt visat sig att tillströmningen till vallokalerna mellan kl. 20 och 21 är gles, särskilt i mindre valkretsar. I många fall blir det väl fråga om att söka dispens för att stänga tidigare, eftersom det inte gärna kan vara rimligt att hålla vallokaler öppna om t.ex. hundra procent av väljarna kan beräknas ha röstat någon tid före kl. 21. Jag ber alltså att få yrka bifall även till reservation 3. I övrigt vill jag göra några reflexioner om en sak som inte har föranlett någon reservation. Det gäller frågan om huruvida valkuverten skall avlämnas öppna eller slutna. I propositionen anfördes att det visat sig omöjligt att få fram s.k. snörkuvert i tid för nästa val, och därför hade man slopat regeln att valkuvert skall vara tillslutet. I stället hade man funnit på en anordning enligt vilken man skulle lägga samman valkuvertet ungefär på samma sätt som man kan lägga samman vissa korsband. Detta ansåg några motionärer vara ganska otillfredsställande. Det gav väljaren inte den trygghet i fråga om sekretess vid valförrättningen som man kan begära. även om farhågor för att sekretessen skulle röjas i övervägande antalet fall är obefogade är det illa nog om blotta möjligheten finns. Jag tänker då närmast på röstning vid de särskilt inrättade postanstalterna. Under utskottsarbetet visade det sig emellertid att det blev möjligt att anskaffa snörkuvert av vanlig typ, och därför behövde problemet inte uppstå. Det är mot den bakgrunden man får läsa utskottets mycket bestämda skrivning: »I detta läge finner utskottet att det är ofrånkomligt att begagna kuvert som väljarna kan tillsluta.» Utskottet fortsätter: »Någon skyldighet att tillsluta kuverten bör dock icke föreskrivas.» Det markeras uttryckligen att den som inte helt eller endast delvis har tillslutit sådant kuvert inte behöver riskera att sedeln därför blir ogiltig. Det är inte mycket att säga om detta, ty i propositionen finns en klok tendens att minska de tidigare ogiltighetsgrunderna vilka, såvitt jag förstår, ibland drivits till sin spets. Det påpekande som utskottet gör här kan mycket väl inpassas i det schemat och i de tankegångarna. Men det är viktigt, herr talman, att väljarna får klart för sig att huvudregeln i alla fall är att kuvertet skall vara tillslutet. Vad utskottet säger är att det inte är någon ogiltighetsgrund om kuvertet inte är tillslutet, lika litet som det är en ogiltighetsgrund att stava partiets namn fel, vilket dock inte hindrar att huvudregeln är att partiets namn bör vara rätt stavat på valsedeln. Jag säger detta av en särskild anled ning. Den — jag tror att det är av justitiedepartementet — utsedde pro pagandamästaren rörande tekniska arrangemang i samband med nästa val förklarade i en tidningsintervju i går, att det var en nyhet vid nästa val att valsedeln icke skulle vara förseglad. Han har tydligen byggt på propositionen. Men hur underligt det än låter kan utskotten faktiskt komma med ett tilllägg till en proposition någon gång då och då. Det hade vederbörande inte räknat med. Vi hoppas att han får reda på det innan han sätter i gång sin stora kampanj.

Herr talman! Reservationen 2 bygger på ett motionspar I: 1104 och II: 1274 från tre partier med hemställan att vallokalerna skall hållas stängda under vanlig högmässotid kl. 11.00—13.00. Reservationen, som jag som motionär anslutit mig till, upptar en hemställan om ett uppehåll mellan 11.00 och 12.00. Vi motionärer är naturligtvis mycket gammalmodiga och inte i takt med tiden, även om vi uppehåller oss vid klockslag. Vi är ändå inte värre ute än att valtekniska utredningen åtminstone på ett tidigare stadium fann det tveksamt om det obligatoriska uppehållet mellan 11.00 och 13.00 kan tas bort. I slutskedet blev emellertid utredarna betydligt mera tvärsäkra. Utredningen erinrar i alla fall om att regeln har kommit till av hänsyn till gudstjänsten, en hänsyn som vi motionärer och reservanter anser att samhället — även ett pluralistiskt samhälle — i fortsättningen skall visa. Slopas regeln om uppehållet brister det i den hänsyn som hittills ansetts självklar. Två länsstyrelser har också i sina remissvar, fastän med olika motiveringar, ställt sig tveksamma. Hur konstigt det än kan låta uppfattar många ännu i dag arbete och politisk verksamhet under högmässotid som kränkande mot bibeln och kristen sed. En eller två timmars sabbatsro behöver vi alla, även mina partibröder. I Norge, där val pågår under två dagar, börjar valet först kl. 13 på söndagen, och man kan fråga sig varför vi här i Sverige alltid skall utmärka oss. I sin nöd tillgriper valtekniska utredningen argumentet att gudstjänster i många församlingar numera äger rum på andra tider. Det är enligt min mening inte ett hållbart argument. I städer och större samhällen innebär detta valmöjligheter för den enskilde, och på landsbygden kan sammanlysningar av gudstjänster fungera på valdagen. När det gäller ett maximalt utnyttjande av valdagen vet vi att i ett mycket stort antal valdistrikt sitter valdeputerade och »rullar tummarna» en stor del av dagen — jag har själv vid ett flertal val som valförrättare ägnat mig åt detta. Slopar vi ifrågavarande uppehåll frångår vi vedertagen god ordning och bryter mot regeln att ingen verksamhet, som inte är absolut nödvändig, bör ske under högmässotid. Då den gemensamma valdagen diskuterades och inneslöts i författningspaketet hörde man aldrig talas om den svåra tidsnöd som nu tycks ha uppstått.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

Herr talman! Beträffande täckande av valsedelskostnaderna är det klart uttalat att pengarna skall gå till partierna. I propositionen föreslås att parti äger att gratis få valsedlar till ett antal som motsvarar högst fem gånger antalet röstberättigade. Jag har en bestämd känsla av att när de representerade partierna gör i ordning röstsedlarna inför valet brukar de låta trycka en rätt stor upplaga. I synnerhet tror jag att detta är fallet under nästkommande år, då statsverket levererar trycket gratis. Då tar man säkerligen ut valsedlar för fem gånger antalet röstberättigade. Därigenom finns det inga pengar kvar att hämta för någon annan, såvitt riksdagen inte vill att det skall bli en vidgning av denna möjlighet. Så kan man läsa ut innehållet i reservationen, men jag tror inte att reservanterna har avsett detta. De avser nog endast de fall då man inte har utnyttjat hela valsedelskvoten. Det gäller närmast ett parti som icke är representerat och lägger ut ett förskott. Ett sådant parti skulle då kunna få återbetalning för sina kostnader för valsedlarna. Då säger utskottet att där det förekommer spränglistor skall man få betalt även för dem — pengarna skall gå till partiet. Reservanterna anser att pengarna skall gå till dem som har erlagt kostnaderna för spränglistan. Det innebär alltså att reservanterna vill understödja dem som åstadkommer spränglistor. Det finns enligt min mening ingen anledning att ge ekonomiskt stöd åt dem som är ute efter att skapa oro genom särlistor. Jag tror att utskottets förslag är det enda riktiga, nämligen att partierna skall erhålla ersättning för valsedlarna med rätt att få upp till fem gånger antalet röstberättigade vid valet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen 1. Beträffande tiderna för valförrättningen hade valtekniska utredningen från början tänkt sig att man skulle använda två dagar för val. Vid remissbehandlingen av det förslaget framkom emellertid att valen borde förrättas gemensamt på en enda dag, på en söndag. Det stod klart att det kunde vara tveksamt om man skulle hinna med tre val samtidigt, alltså den nya ordning som nu skall komma. Man fann att man behövde ha så lång tid som möjligt för valförrättningen och att man därför så långt möjligt borde ha vallokalerna öppna på samma tider över hela landet, så att inte folk behövde fråga sig när just deras vallokaler var öppna. Vallokalerna kan därför inte stängas mellan klockan 11 och 12 som reservanterna föreslagit och motiverat med att det då är gudstjänsttid. Det kan vara riktigt i och för sig, men gudstjänsttiderna skiftar i landet. Gudstjänsten är inte alltid mellan klockan 11 och 12. Dessutom kan man säga att de som vill övervara en gudstjänst behöver inte gå och rösta meilan klockan 11 och 12. Vallokalerna är ju öppna både före och efter gudstjänsten. Det kanske kan vara lämpligt för många att gå till vallokalen och rösta och därefter gå till gudstjänsten, eller tvärtom efter gudstjänsten gå och välja. Att påstå att vallokalernas öppethållande under gudstjänsttid skulle vara kränkande tycker jag är att ta till för stora överord. Erfarenheten talar för att många söker sig till vallokalerna just innan de stängs. Jag tror det är riktigare att se till att alla har tidsmässig möjlighet att kunna rösta än att söka få en viss tidi gareläggning av valresultatet. I år är det ju också på det sättet att vi inte kan få fram de definitiva valresultaten på valnatten, utan endast beräkningar; detta med hänsyn till att poströsterna inte kommer att bli kända förrän i slutet av veckan efter valet. Jag ber, herr talman, att få yrka avslag även på reservationerna 2 och 3 och bifall till utskottets hemställan i alla stycken.

Herr talman! Utskottets ärade ordförande har en mycket grundmurad uppfattning vad gäller tiden för vallokalernas öppethållande och ett uppehåll under gudstjänsttid. Det har jag också. Det är naturligtvis mycket generöst att ingen enskild människa hindras från att besöka gudstjänsterna. Men valdeputerade är ju också människor, kanske inte alltid sekulariserade, och de hindras i alla fall att besöka gudstjänsten. Det nya är att vi brister i hänsyn mot vedertagen ordning. Det är det som många finner kränkande och reagerar mot. Det är dessa människors kanske många gånger alltför lågmälda talan jag här har velat föra.

Herr talman! Jag skulle bara vilja tillägga ett par ord till vad herr Georg Pettersson har anfört beträffande reservationerna. När det gäller reservation 1 om ersättning för valsedelskostnader finns det också en annan aspekt som gör att ett förfarande i enlighet med reservationen i praktiken ställer sig mycket besvärligt. Enligt gällande regler i lagen om val till riksdagen skall valsedel med partibeteckning för registrerat parti som första namn ha namnet på en för partiet anmäld kandidat, 59 § femte stycket. är så inte fallet, anses alla namnen som obefintliga, men sedeln tillgodoräknas det angivna partiet. Med hän syn till den nämnda regeln i 59 § blir det då omöjligt att säga vilken verkan en spränglista har haft. Någon motsvarande regel finns visserligen inte för kommunalval, men det framstår som olämpligt att ha olika regler i detta hänseende för de olika valen.

11 och 12, så kan valförrättarna under alla förhållanden inte övervara gudstjänst som börjar kl. 11, eftersom de dels måste försegla valurnan och ställa den i säkert förvar innan de får lämna vallokalen, dels måste vara tillbaka i vallokalen före förrättningens början kl. 12. Till slut beträffande öppethållande till kl. 20 eller till kl. 21. Det finns naturligtvis skäl att anföra för en tidigare stängning med hänsyn till möjligheterna att så fort som möjligt få fram ett valresultat. Men det är ju första gången vi skall ha tre val samtidigt. Det är något nytt och vi vet inte så mycket om hur det kan komma att utvecklas. Vi får hålla i minnet att det faktiskt har övervägts att valet skulle ske under två dagar. I den situationen vågar vi inte ta några risker. Det är det avgörande skälet för att inte stänga vallokalen tidigare än kl. 21. Till slut vill jag till herr Hernelius säga att jag givetvis delar hans och utskottets uppfattning att huvudregeln är att kuverten skall vara tillslutna. Det skall inte behöva råda någon tvekan om den saken.

Herr talman!

Till justitieministern vill jag säga, att de kommunala valen väl är de mest intressanta i dessa sammanhang, eftersom särlistorna är flest i dessa val. Där föreligger kanske också ett alldeles särskilt behov för väljarna av att ventiler finns.

Samråd hade förekommit under hand. Då konstitutionsutskottet framlade sitt utlåtande i ärendet, hade statsutskottets överväganden varit kända.

Herr talman! Det ärende som behandlas i konstitutionsutskottets utlåtande nr 51 och i statsutskottets utlåtande nr 179 kommer av allt att döma att resultera i enhälliga beslut. Det gäller riksdagsrevisorernas skrivelse angående förvaltningen av vissa kungliga slott och av Drottningholms kungsgård.

Sedan dessa frågor väcktes inom riksdagsrevisionen har de moderata med partiledaren Yngve Holmberg i spetsen i motionerna nr 1061 i denna kammare och 1224 i andra kammaren förkla rat att de inte vill veta av några som helst utredningar på dessa områden. Motionen är på flera punkter grovt ovederhäftig. När riksdagsrevisorerna sysslat med dessa spörsmål har frågan om deras granskningsrätt ifrågasatts just på detta område. Orsaken har varit en tveksamhet som bottnar i att en enda av remissinstanserna, nämligen riksmarskalksämbetet, ifrågasatt riksdagens granskningsrätt i frågor som nu aktualiserats. På sidan 56 i konstitutionsutskottets utlåtande framhåller riksmarskalksämbetet, med hänvisning till ett utlåtande av ett par experter som ämbetet har anlitat, följande: »Av detta utlåtande framgår, att den dispositionsrätt som genom 1809 års beslut tillerkändes Konungen och som alltjämt har giltighet måste anses vara av vidsträckt natur. Detta innebär att vissa i promemoriorna framställda anmärkningar mot att i undantagsfall 1okaler i eller i nära anslutning till slotten upplåtits hyresfritt eller mot nedsatt hyra icke kan godtagas.» Efter det att detta riksmarskalksämbetets yttrande blev känt skyndade sig de moderata att leverera den nämnda partimotionen, vari yrkas avslag på vidare utredningar inom dessa den gamla högerns och de nuvarande moderatas heliga marker. I sitt utlåtande, som är av stort intresse, säger konstitutionsutskottet: »Vad riksdagen närmast har att bedöma är emellertid dess egna revisorers granskningsrätt. I fråga om denna kan enligt utskottets mening någon tvekan inte hysas.» Detta besked är utomordentligt välgörande mot bakgrunden av den debatt som har följt. Vi som har tagit upp och drivit denna fråga inom riksdagsrevisionen hälsar detta utskottets utlåtande med tillfredsställelse. Ärade kammarledamöter! I denna frågas behandling går en djupt mörkblå tråd mellan riksmarskalksämbetet, de moderatas ledande riksdagspolitiker och de moderatas huvudorgan, Svenska Dagbladet. Den 7 juni i år, då riksdagsrevisorernas material blev känt, skrev Svenska Dagbladet följande på ledarplats: »Den här gången har revisorerna tydligen velat visa att de är tidsenligt känsliga för vänstervinden eftersom de till ett av föremålen för sin granskning utvalt just de kungliga slottens förvaltning. Nu är redan revisorernas kompetens på detta område mer än diskutabel. Den utredning av detta juridiska problem, som anförtrotts professor Gerhard Hafström och preceptor Gunnar Bramstång, är visserligen ännu ej slutförd, men de preliminära resultaten pekar på att riksdagens revisorer saknar all befogenhet att företa den granskning som nu skett. Skulle detta också bli det definitiva resultatet, kommer det att innebära en svidande bakläxa för revisorerna. Men alldeles oavsett rättsläget är den kritik som presenteras av revisorerna anmärkningsvärt illa underbyggd.» Svenska Dagbladet fortsätter: »Riksdagens revisorer har denna gång inte bara varit ute i ogjort väder utan dragit löje över sig med sitt fjäsk för en liten högröstad vänsterradikal opinion. Revisorernas ordförande hr v. Friesen skröt nyligen i TV över sina förträffliga medarbetare. Det förefaller som om varken hans ömdöme eller hans medarbetares kapacitet vore höjda över varje tvivel. Det hedrar hr Ragnar Sveningsson i Tranemo att han reserverade sig mot övriga revisorers utlåtande.» Så långt tidningens ledare. Slutintrycket är att riksmarskalksämbetet har känt ett obehag inför de frågor som revisorerna har tagit upp. De moderatas partiledning har reagerat ögonblickligen, och Svenska Dagbladets ledarskribent har denna gång tagit i så det knakat i hängselstropparna. Men, ärade kammarledamöter, betydligt allvarligare är anklagelserna att riksdagsrevisionens tjänstemän skulle sakna kompetens i sitt arbete. Vi som har deltagit i detta arbete kan försäkra att något slags vänstervridning har vi absolut inte kunnat konstatera i det kansliet. Behandlingen av detta ärende ger inte riksdagens revisorer och deras kansli någon bakläxa — för att nu citera Svenska Dagbladet — utan ger en bakläxa för helt andra personer. Tvärtom har utskottets behandling visat att revisorerna i allt väsentligt fått rätt och ati revisorernas objektiva sätt att angripa dessa problem har varit ytterst välgörande. Angreppen i Svenska Dagbladet har resulterat i en anmälan till Pressens opinionsnämnd för de beskyllningar som har gjorts. än så länge har denna förträffliga nämnd inte meddelat något utslag; kanhända har man suttit och väntat på riksdagens behandling i dag för att få besked. Måhända vågar också Pressens opinionsnämnd nu ha en egen mening. Herr talman! Riksdagsrevisorerna har presenterat ett aktstycke som vanligtvis brukar vara tabuförklarat. De 99 sidorna i riksdagsrevisorernas skrivning är en intressant studie av förhållanden som vi vanligtvis inte brukar ägna så stort intresse. Mot läsaren av detta material slår en lätt doft av vårt 1600-tal. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Palm hade ju inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag, men eftersom han sköt så hårt på moderata samlingspartiet och dess ställningstagande i denna fråga kan det kanske ändå finnas anledning att här säga några ord. Jag gör det med anledning av de uttalanden som i dag har gjorts i anslutning till ett enhälligt utlåtande av konstitutionsutskottet och ett likaså enhälligt utlåtande av statsutskottet. Jag förmodar att det må vara tillåtet att beröra båda dessa utlåtan den. Vid behandlingen av detta ärende i revisionen avgav jag, såsom redan har nämnts, en reservation, och det är den närmaste anledningen till att jag tar till orda. Detta ärende avser ett försök att göra anmärkningar beträffande det sätt på vilket Konungen förvaltar vissa slott och parker som han har rätt att disponera och förvalta. Man kan förstå att den som har haft ett intresse av att framföra dessa anmärkningar mot den kungl. förvaltningen inte är tillfredsställd med det magra resultatet som utskottsbehandlingen har gett. Resultatet av den mycket omfattande utredningen som riksdagsrevisorerna under lång tid har gjort måste betraktas som mycket magert. Inte heller konstitutionsutskottets och statsutskottets handläggning av ärendet har gett mycket av kost att leva på för dem som har de intressen som jag här har antytt när det gäller att komma kungligheterna till livs på ett eller annat sätt. En sak är emellertid klar efter den utredning i ärendet som har gjorts. De kungliga slotten är inte statsegendom i vanlig bemärkelse, och riksmarskalksämbetet är inte ett statligt verk som kan jämföras med andra statliga verk. Den ordning som gäller för Konungen tillkom genom beslut vid 1809 års riksdag genom det grundlagsbeslut som då fattades och alltjämt är gällande. För att komma fram till anmärkningar mot förvaltningen påtalar majoriteten av revisorerna att Konungen har hyrt ut bostäder utan att någon årlig hyra betalats. Det är inte riktigt. När de som fått förmånen att använda de båda bostäder det här gäller fick denna förmån måste de till betydande del bekosta renovering och iordningsställande av bostäderna, så att de kunde användas för sitt ändamål. Vid den tidpunkt då avtalet träffades om dessa båda bostäder hade inte slottsförvaltningen tillgångar så att den kunde bekosta renovering.

Detta avtal kunde lätt ha medfört en mycket hög hyra. Hyresgästen betalar även den elektriska strömmen och uppvärmningen, så ingen kan med skäl göra gällande att denne professor bor hyresfritt. Det finns ett liknande avtal med den numera avlidne överkammarherren Nils Rudebeck. Avtalet utnyttjas nu av hans maka, överhovmästarinnan Astrid Rudebeck. Här gjordes på sin tid en privat investering av Rudebeck på 50 000 kronor för att en mycket förfallen bostad skulle kunna bli bostad igen. Inte heller i detta fall kan man tala om en hyresfri bostad. Reservanternas i riksdagsrevisionen anmärkning, som jag inte i något avseende instämmer i, riktar sig särskilt mot skötseln av Drottningholms kungsgård. Genom beslut i riksdagen 1945 fördes samtliga kungsgårdar till domänverkets förvaltning, men det gjordes ett undantag för Drottningholms kungsgård. Det gjordes av den orsaken att denna kungsgård ligger mycket nära Drottningholms slott. Det kunde, ansågs det 1945, verka störande på slottsmiljön om det infördes en annan ordning beträffande förvaltningen. Slottet behövde även utnyttja vissa tjänster från kungsgården. Efter den undersökning revisorerna gjort kom de fram till att denna kungsgård borde kunna skötas så att den gav ett bättre ekonomiskt resultat. Främst ansåg man att mjölkproduktionen inte var så lönande som den borde vara. Men hur många jordbrukare får inte finna sig i att mjölkproduktionen inte är lönsam? När vi behandlade dessa ärenden inom revisionen lade jag fram förslaget att revisorerna borde beredas tillfälle att besöka de kungliga slotten och kungsgårdarna, så att vi på ort och ställe kunde få ta del av förhållandena beträffande underhåll och dylikt. Utskotten här i riksdagen gör ofta långa resor utomlands, till Japan, USA, Afrika Oo. S. v., men revisionen ville inte att vi skulle besöka just de slott och kungsgårdar vilkas skötsel vi skulle uttala oss om. Man var tydligen av den uppfattningen inom revisionen att det var bättre att vi helt famlade i blindo och att det då var lättare att fatta ett beslut. I verkligheten är jordbruket på Drottningholms kungsgård mycket välskött. Djurbesättningen — mjölkkorna — hör till eliten i Stockholms län, och för två år sedan fick man länets vandringspris för bästa mjölkproduktion. Om vi uppställer det kravet att varje produktionsgren i jordbruket skall lämna ett gott resultat är detta alltför mycket begärt och ett krav som inte kan uppfyllas. Nu är det ganska intressant att revisorerna angriper kungsgårdens förvaltning både för att driften inte är tillräckligt lönsam och för motsatsen, att resultatet är alltför bra. Revisorerna uttalar bl.a. att kungsgården sedan flera år i sina bokslut har redovisat förhållandevis stor tillgång på kontanter. Man har funnit att mer än 800 000 kronor är insatta på kapitalräkning i ett enskilt bankföretag. Kungl. Maj:t har utfärdat bestämmelser om att statliga företag skall använda de statliga bankföretagen — riksbanken, postgirorörelsen och Kreditbanken. - Riksmarskalksämbetet har framhållit — och den uppfattningen delar jag helt och fullt — att när inte ämbetet är ett statligt organ så sorterar man inte under dessa bestämmelser. En av de anmärkningar som har gjorts av revisorerna i samband med förvaltningen av kungsgården och som man tycker är rätt löjlig är att det finns några jakthundar på gården och att de har förts på fel konto i bokföringen. Riksmarskalksämbetet erkänner att de där hundarna har förts på fel konto och säger att man skall ändra på detta och föra dem på ett annat konto. Jag tycker det bör vara rätt klart, på grund av den kontakt som här finns mellan Drottningholms slott och kungsgården, att revisionsfrågan inte är densamma som för annan statsförvaltning. Varför finns inte samma intresse att granska statliga verk och institutioner i andra sammanhang som det finns att granska de kungliga slotten? Man vill så gärna undersöka hur det är med joråbruksdriften på «Drottningholms kungsgård. Varför är man inte lika intresserad av att undersöka det ekonomiska driftresultatet vid de många gårdar som ägs t.ex. av lantbruksnämnderna? Så länge vi har kvar monarkin och har kvar Drottningholms slott behöver kungsgården, som ligger så nära, höra samman med denna förvaltning. Annars är jag väl medveten om att domänverket har god aptit på nya marker och väl behöver se om sitt hus. Det är små anmärkningar man kommit fram tili, och jag finner de båda utskottens handlande fullt riktigt. Om man gick in för att granska statliga verk och institutioner riktigt noga skulle det säkert upptäckas en del som inte är som det borde vara. En gång när JO Bexelius var på föredragning — eller om det var i något annat sammanhang — och talade om hur JO-ämbetet granskade statliga verk och institutioner, ställde jag frågan: Finns det inte en del statliga verk som sköter sig så mönstergillt att det inte förekommer några fel och brister, att det inte är någonting att anmärka på? Nej, sade JO, sådana statliga institutioner och ämbetsverk finns inte. Riksmarskalksämbetet har inte visat sig vara ovilligt att rätta till vad som finns anledning att ändra på, så att resultatet blir så bra som möjligt. Om här skulle finnas något att anmärka på, är det inte den kungliga slottsförvaltningen som har skulden. Nu anser riksrevisionsverket att man har rätt att granska sloitsförvaltningen, men man har aldrig utnyttjat den rätten eller möjligheten, och man tycker det är bra och väl ordnat på kungsgården, där Lantbruksförbundet sköter revisionen. Det är, säger revisionsverket, mera sakkunnigt än vi när det gäller jordbruk. Att revisorernas förslag blev urvattnat och att man inte var så självsäker längre när förslagen skulle formas är inte att undra på. Nu har de båda utskotten inte visat något större intresse att fullfölja revisorernas förslag, utan ärendet behandlas med en betydande försiktighet, och man slutar med att ge sina synpunkter till känna. Fastän jag var reservant när det gällde revisorernas förslag, har jag här samma yrkande som herr Palm. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottsförslaget.

Herr talman! Herr Palm talade om en mörkblå tråd i den här frågan. När man i sådana sammanhang talar om färger på tråd brukar det vara en röd färg, det brukar vara den röda tråden som man tänker på. Jag skall inte gå in på frågan om det funnits någon röd tråd i det här ärendet inom revisionen. Herr Palm var vidare angelägen om att uppträda till försvar för revisorerna, och det förstår jag. Jag tycker dock att det är litet djärvt av honom att försvara den första promemoria som utsändes och som gavs en sådan betydande publicitet i en rad herr Palm närstående tidningar. Den var ju minst sagt bristfällig, och det kan väl herr Palm medge nu när han fått del av ett rikare sakmaterial än som då förelåg. Till sist, herr talman, citerade herr Palm Svenska Dagbladet och läste stycken ur dess ledare. Det tycker jag att han skall fortsätta med. Dem som då lyssnade på honom vill jag bara erinra om det gamla ordet att I skolen icke blott vara ordets hörare, utan även dess görare.

Herr talman! Först skulle jag vilja säga att jag tycker att skriverierna i denna fråga om den påstådda vänstervridningen är någonting oerhört. Herr Hernelius” yttrande här i dag om den röda tråden ger liksom vid handen att han håller fast vid det här sättet att se på detta ärende. Herr Hernelius vet väl att den första granskningspromemorian numera är ett utredningsarbete. Den är en offentlig handling. Enligt den nya instruktionen skickas promemorian ut på remiss. Att ställa till med stora skriverier kring ett första utredningsarbete utan att avvakta vad de berörda myndigheter som beretts tillfälle att yttra sig har sagt, det tycker jag inte vittnar om någon god journalistik. Det finns ingen anledning för mig att ingå i detalj på vad herr Sveningsson sade, för det kommer troligen herr Palm att göra. Jag vill bara påpeka att detta utredningsarbete inte är så magert. Som herr Sveningsson själv framhöll har riksmarskalksämbetet på flera punkter vidgått de erinringar som revisionen har framfört och förklarat sig berett att vidtaga rättelser. Det är inte så att revisorerna drar över sig något löje för att de arbetar i överensstämmelse med den instruktion som riksdagen har fastställt. För min egen del skulle min respekt för herr Sveningsson vara åtskilligt större, om han hade tillämpat samma synsätt i detta ärende som i andra. Sedan, herr talman, vill jag bara framhålla att de föreliggande utlåtandena från statsutskottet och konstitutionsutskottet är enhälliga. även om jag beklagar att utlåtandena har en mindre stringent formulering, står de dock i sak helt i överensstämmelse med revisorernas önskemål i den skrivelse som tillställts riksdagen. Konstitutionsutskottet fastslår otvetydigt att revisorerna har en granskningsrätt i detta sammanhang, och statsutskottet för fram att en prövning av förvaltningsformerna för Drottningholms kungsgård kan vara motiverad och hänskjuter detta ärendes vidare handläggning till Kungl. Maj:t. Med hänsyn till detta fann jag ingen anledning att i statsutskottet göra något annat än att följa utskottets enhälliga utlåtande. Jag har inte heller känt behov av att här ta upp någon närmare debatt med anledning av konstitutionsutskottets utlåtande. Däremot, herr talman, vill jag på det allra bestämdaste be att få understryka vad herr Palm här sagt om utfallen och skriverierna mot revisionens kanslipersonal. Det är verkligen i högsta grad orättvist. Den åtnjuter hela revisionens odelade respekt och beundran för sitt arbete, och i revisionen ingår som bekant representanter för samtliga partier utom kommunisterna.
Herr talman! Till fru Wallentheim vill jag bara säga att om hon hade lyssnat till vad jag sade om olika färger på trådar, så hade hon kanske uttryckt sig något annorlunda. Jag vet mycket väl att granskningspromemoriorna är offentliga handlingar, men jag kan däri icke se något skäl för att de skall upprättas med mindre noggrannhet, med mindre omsorg än andra handlingar. Vad angår publiciteten, som fru Wallentheim klandrade, hoppas jag att adressaterna — det måste vara tidningarna Arbetet och Aftonbladet, ty de tog upp detta först — känner sig träffade. Det var i dessa tidningar den stora publiciteten ägde rum. Vad fru Wallentheim indignerat sade i slutet av sitt anförande skall jag inskränka mig till att bemöta med att erinra om att vi har något som heter fri kritikrätt här i landet, och den hoppas jag vi kommer att få behålla.

Herr talman! Vi är rätt vana vid att herr Sveningsson tar till storklubban. Han säger här att revisorerna gjort ett försök att få fram anmärkningar i dessa ärenden och att detta även var ett försök att komma kungligheterna till livs. Jag kan försäkra att här inte varit några försök vare sig i det ena eller det andra avseendet, som herr Sveningsson påstod i sitt anförande, bortsett från den vanliga enkla ambitionen — jag är visserligen bara suppleant i revisionen — att medverka till att man får ett område genomlyst, ett område som, vilket jag påpekade i mitt tidigare anförande, ansetts vara tabuförklarat. Det har ansetts att man inte skall titta på vad som sker på detta område. Men vad som nu slås fast är ju att riksdagen har rätt att granska även detta område. Det var därom striden stod i somras, och det är mycket väsentligt att granskningsrätten blir fastslagen. Jag skall inte gå in på den mängd detaljer som finns i detta material. Jag vill bara nämna den källa, där de moderata tycks ha hämtat en del material, nämligen riksmarskalksämbetet. Bara ett litet exempel! Överskottsmedlen från Drottningholms kungsgård har sedan länge placerats i ett av de största enskilda bankföretagen vid Kungsträdgården. Övriga statliga organ åläggs däremot att placera sina pengar i någon av de statliga bankerna. När detta förs på tal svarar riksmarskalksämbetet, vilket återges på sidan 4 i bilagan till utskottsutlåtandet, att >»enär riksmarskalksämbetet inte är ett statligt organ, ämbetet inte torde vara skyldigt att tillämpa den nyssnämnda kungörelsen». Det är ju mycket intressanta uppgifter ämbetet för fram. Herr Sveningsson säger också att man säkert inte känner några särskilda bindningar till den enskilda bankvärden. Jag undrar åt vilket håll riksmarskalksämbetet egentligen känner bindningar. Är möjligen bindningarna större till den privata bank som ligger några hundra meter härifrån än till de statsägda bankerna? Detta kanske kan synas vara ganska små saker, men de är av mycket stor principiell betydelse. Sedan säger herr Sveningsson att om man ägnade samma ambition åt att granska andra statliga organ som man har ägnat åt att granska slottsförvaltningen kunde man kanske hitta vissa saker och ting. Herr Sveningsson sitter väl i riksrevisionen för att just peka på förhållanden inom skilda statliga förvaltningar och dra fram dem för granskning? Med den generösa behandling som förekommer i riksrevisionen är det ingenting som hindrar någon från att få saker utredda om man verkligen vill. De moderata har väl haft ett mycket stort förtroende för herr Sveningsson, eftersom hans parti har satt in honom i riksrevisionen för att han skall hålla ögonen öppna på vad som sker också inom andra områden? Vi måste försöka hjälpas åt så mycket vi kan i dessa uppgifter. Herr Hernelius gjorde sig lustig över mitt resonemang om den djupblå tråd som skulle gå mellan riksmarskalksäm betet, högermotionärerna och Svenska Dagbladet, men jag kan försäkra herr Hernelius att det var ingen felsägning. Nyansen är djupt mörkblå i den argumentation som förekommer från de moderata. När man drar in olika tidningars sätt att skriva vill jag som gammal tidningsman vara ärlig nog att säga till herr Hernelius att det aldrig skulle ha fallit mig in att i detta sammanhang referera ett reportage i någon tidning. Men citatet var ur Svenska Dagbladets ledare, där man på ett så oförskämt sätt kastade sig över riksrevisionen. Det var ledaren jag refererade, och eftersom tidningen ibland gläds åt att kallas en svensk »The Times» förklarar detta varför vi ser tidningen som en ganska seriös produkt. Detta bör ju också kännas förpliktande. Jag tog därför kammarens tid i anspråk med att påvisa detta obalanserade övergrepp som har skett mot riksdagens revisorer och deras kansli.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att beklaga att kammarens tid har behövt upptagas med denna senaste debatt. För riksdagens revisorer har detta ärende varit besvärande och orsakat en betydande söndring och mindre god trivsel i arbetet. Representanter för riksdagens revisorer har också måst uppträda i insändarspalterna i pressen. Det är olyckligt för riksdagens revisorer att en sådan utveckling behövt komma till stånd.

Herr talman! Jag har endast velat beklaga vad som nu har inträffat.

Herr talman! Utvecklingens tydliga språk säger att det lokaliseringspolitiska stödet hittills varit otillräckligt. I förhållande till principbeslutet år 1964 om totalt 800 miljoner kronor i lån och bidrag har årets vårriksdag fastställt ett belopp av 1100 miljoner kronor, varav 900 miljoner kronor för lån och resten till bidrag. Detta innebär dock att bidragsramen minskat med 100 miljoner kronor, medan låneramen ökat med 400 miljoner kronor. Behovet av en förstärkt lokaliseringspolitik har i varje fall inte motsvarats av den vidgade totalramen. Den betydande arbetslöshet som särskilt skogslänens inlandsområden fortfarande dras med bevisar detta. Storstadsregionerna i södra och mellersta Sverige, som i vissa fall bokstavligen ropar på folk, innebär å andra sidan risk för en överhettad konjunktur och ytterligare svårigheter för samhället. Därest de s.k. skogslänen och andra områden med sysselsättningssvårigheter på ett med andra regioner likvärdigt sätt skall kunna bestå, behövs väsentliga förstärkningar av de lokaliseringspolitiska insatserna. Arbetsmarknadsstyrelsen har i skrivelse till Kungl. Maj:t framhållit att man för att kunna bemästra sysselsättningsproblemen i framför allt norra Sverige redan av höstriksdagen behöver beslut om ökade ramar. I det förslag till utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för innevarande budgetår som vi nu behandlar har regeringen godtagit arbetsmarknadsstyrelsens förslag till vidgning av låneramen med 100 miljoner kronor men avvisat kravet på ytterligare 50 miljoner kronor för lokaliseringsbidrag. Någon motivering för detta har inte lämnats i propositionen. Sedan arbetsmarknadsstyrelsens skrivelse avlämnades har behovet av lokaliseringspolitisk förstärkning ytterligare ökat. De medel som rambesluten hittills avser är enligt tillgängliga uppgifter redan ianspråktagna. Detta gäller såväl lån som bidrag. Ett ökat behov av lokaliseringsstöd för återstående del av budgetåret är klart dokumenterat. Till viss del gäller det ökade stödbehovet statliga företag, t.ex. Norrbottens järnverk, vilka numera enligt riksdagsbeslut kan få del av lokaliseringsstödet. Vidgningen av ramen för lån med 100 miljoner är i dagens läge otillräcklig. Ännu besvärligare kan det bli i fråga om bidragen där regeringen alltså sagt nej till arbetsmarknadsstyrelsens framställning. Resultatet av en sådan här, låt mig säga, njugghet kan bli ökad flyttning av arbetskraft från Norrlandslänen, vilket är olyckligt. Centern har tillsammans med folkpartiet i motioner sagt att detta inte är acceptabelt. Vi har på goda grunder bedömt att ramen för lokaliseringsbidragen bör vidgas från 200 till 250 miljoner kronor i överensstämmelse med vad arbetsmarknadsstyrelsen förordat. När det gäller lokaliseringslånen motiverar utvecklingen under den senaste tiden — alltså efter arbetsmarknadsstyrelsens framställning — en vidgning av ramen med 100 miljoner kronor utöver propositionens förslag. Vid statsutskottets behandling har socialdemokrater och företrädare för moderata samlingspartiet helt gått in för Kungl. Maj:ts förslag, medan centern och folkpartiet avgett reservationer i anledning av motionsyrkandena. Utskottsmajoriteten har inte förebragt någon särskild motivering för avstyrkandet av motionerna. För de bygders skull som genom de här ökade insatsernas effekt skulle kunna komma i ett bättre läge hoppas jag givetvis att reservationerna vinner kammarens bifall. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid punkten 1 i statsutskottets utlåtande nr 185 och ber att få återkomma med yrkande under punkten 2, när densamma har föredragits.

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar, nämligen om statliga lokaliseringsbidrag och = lokaliseringslån, har inte ägnats något större utrymme i utskottets utlåtande, och det är måhända en anvisning också till reservanterna att inte breda ut sig alltför mycket. Jag är väl också av den meningen att vi inte har anledning att i dag dra upp en stor lokaliseringsdebatt och kan därför fatta mig ganska kort i anslutning till föreliggande utskottsutlåtande. Vad beträffar Ilokaliseringsbidragen har för den femåriga försöksperioden — som här redan sagts — anvisats 200 miljoner kronor, och av detta belopp har i slutet av november månad tagits i anspråk närmare 182 miljoner kronor. Det är alltså ungefär 18 miljoner kronor som återstår av det tidigare anvisade anslaget. Det kan vara anledning att tillägga att det enligt senaste uppgift finns inneliggande och aviserade ansökningar om lokaliseringsbidrag på sammanlagt 530 551 000 kronor. Beloppet överstiger alltså med omkring 30 miljoner kronor vad som redan har anvisats, och det är väl sannolikt att denna siffra har blivit högre i dag. För närvarande föreligger alltså, vågar man väl säga, ett dokumenterat behov, som slukar huvuddelen av den anslagshöjning som föreslås i reservationen. Till lokaliseringslån har tidigare anvisats 900 miljoner kronor, och nu föreslås i propositionen en höjning med 100 miljoner. Reservanterna föreslår en höjning med 200 miljoner kronor, alltså till sammanlagt 1100 miljoner. Även här finns det anledning att observera att i slutet av november fanns inneligsande och aviserade ansökningar på i runt tal 317 340 000 kronor. Det är uppenbart att även den summan torde vara högre i dag än den var i slutet av november. Om man lägger ihop dessa siffror, kommer man fram till ett dokumenterat behov i dag på lånesidan av 1070 miljoner kronor, och då är det egentligen inte så förfärligt mycket kvar av de 1100 miljoner som vi föreslagit i reservationen. När man diskuterar de här beloppen är också, vilket för övrigt redan har sagts, anledning påpeka den trend som är alldeles uppenbar och påtaglig, nämligen att intresset för lokaliseringsstödet är i stigande.

innevarande budgetiår öppnade möjligheterna för helt eller delvis statsägda företag att söka lokaliseringsstöd. Jag tror att det finns anledning att observera just det sista som sägs här, beträffande de statliga företagen, vilket självfallet kan komma att innebära att lokaliseringsverksamheten får helt annan omfattning än vad den tidigare har haft. Frågan om resurser till lokaliseringspolitiken hänger givetvis i hög grad samman med arbetsmarknadspolitikens inriktning i övrigt. Lokaliseringspolitikens målsättning är att skapa varaktig sysselsättning och trygga den framtida försörjningen för befolkningen i de bygder som närmast är berörda. Jag tror att en ökad satsning på lokaliseringspolitiska åtgärder bör medföra att behovet av beredskapsarbeten minskar, och det är väl också en utveckling som vi har anledning att eftersträva. Herr talman! Jag kan inte se annat än att det är sällan en reservation har varit så väl underbyggd och dokumenterad som i det här fallet, och jag ber att få instämma i det tidigare yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Statsutskottet har — troligen för första gången — haft att behandla ett motionsyrkande i anslutning till tilläggsstat, som inte svarar mot eit Kungl. Maj:ts förslag i ämnet. I fråga om lokaliseringsbidrag står centerns och folkpartiets yrkande om en vidgad ram ensamt. Utskottets förordande av avslag på motionerna innebär sålunda att bidragsramen oförändrat skulle utgöra 200 miljoner kronor. Majoritet och reservanter är alldeles ense om en sak, nämligen att de medel som återstår inom bidragsramen är små och att de troligen inte räcker till detta budgetårs utgång. Det som skiljer oss åt är bara att reservanterna inte vill vänta till vårriksdagen med den slutliga bedömningen av om och hur mycket ramen behöver ökas. Det är givetvis alltid lockande att motionera om en sak, som har utsikt att tillgodoses i en senare proposition. Då kan man ju också slå sig för bröstet och säga: Se, vi hade rätt! Jag vill redan i detta sammanhang peka på vad utskottsmajoriteten har sagt. Utskottsutlåtandet innehåller inte ett ställningstagande mot en ramökning, bara ett förord för att frågan skall bedömas när Kungl. Maj:t och därmed även riksdagen har fått ännu bättre material att bygga på. Vi skall givetvis inte i riksdagen diskutera enskilda stödärenden bland inneliggande ansökningar. Men det bör konstateras att ingen tid än är försutten för en sådan bedömning. Det går ju inte ait bara summera ihop inneliggande ansökningar vid ett visst tillfälle. I vart fall Kungl. Maj:t måste handla efter noggranna bedömningar och inte bara öka ramen för säkerhets skull. Om herrar reservanter ger sig till tåls, kan vi nog efter nyår debattera även denna fråga på det sakliga sätt som är vanligt då vi behandlar dessa ting. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i fråga om lokaliseringsbidragen. När jag ändå har ordet, kanske jag får yttra mig om lokaliseringslånen. Då det gäller ramen för dessa har kammaren att bedöma om låneramen skall ökas med 100 miljoner kronor enligt propositionen, eller med 200 miljoner kronor enligt reservationen. Även här är vi delvis ense, nämligen om att det behövs en vidgad ram. Det är klart att det ser bättre ut att föreslå dubbelt upp. I ärlighetens namn måste dock ifrågasättas, om denna ytterligare ökning verkligen kan anses vara motiverad. I fråga om bidragen har majoriteten inte sagt nej för alltid. Den har relativt rymligt tillgodosett — såsom också sägs i utlåtandet — »hittills överblickbara behov». Vad kan man mer begära vid en tilläggsstats behandling? Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag även i övrigt.
Herr talman! Jag vill till avdelningens ärade ordförande, herr Birger Andersson, säga att hittills överblickbara behov pekar på — vilket också framgick av herr Per Jacobssons siffermaterial — att man borde ta reservanterna på orden. Regeringen har sagt sig vilja gå ut med en aktiv regionalpolitik och behöver då resurser för att kunna fullfölja den. Men när det kommer eit förslag från Kungl. Maj:ts kansli, och motioner väckes, är propositionen tydligen den enda och saliggörande lösningen. Det är naturligtvis riktigt som herr Birger Andersson säger, att avståndet mellan våra ståndpunkter inte är så stort. Herr Andersson tyckte att vi var litet otåliga när vi inte ville vänta och se vad Kungl. Maj:ts kansli kan komma med efter julskinkans tid. Jag måste säga att herr Birger Andersson är alltför anspråkslös i detta sammanhang. Riksdagen har möjlighet att säga sitt. Vi vill att riksdagen i dag skall säga ifrån. Det är klart dokumenterat att medlen behövs, och det händer ju en del saker i de nordligaste länen för närvarande som kanske kan skapa vissa problem för hela vårt samhälle.

Herr talman! Herr Birger Andersson säger att utskottsmajoriteten och reservanterna är överens om att de medel som har anvisats inte kommer att vara tillräckliga under budgetåret. Jag kan vitsorda att det förhåller sig så. Samtidigt gör dock utskottet den bedömningen att ett bifall till förslaget i propositionen skulle tillgodose hittills överblickbara behov. Det förefaller som om utskottsmajoriteten inte skulle se så förfärligt långt fram i tiden i detta fall. Avsikten med att anvisa medel på tillläggsstat är väl ändå att anvisade medel kan bedömas vara erforderliga för den återstående tiden av budgetåret.

Vi kan inte finna att någonting har anförts som på något sätt talar mot reservanternas förslag.

Herr talman! Herr Nils-Eric Gustafsson ansåg tydligen att det var litet egendomligt att utskottsmajoriteten accepterat propositionen. Det är inte underligare än att centerns och folkpartiets ledamöter i statsutskottet har accepterat den motion som väckts av bl.a. herr Nils-Eric Gustafsson. Det blir sådana förhållanden i riksdagen, vilket inte alls bör vara okänt för herr Gustafsson. Man framhåller nu att det är angeläget med stödåtgärder åt Norrland, och det finns väl ingen som förnekar detta. Det gör inte utskottsmajoriteten och, såvitt jag vet, inte heller regeringen. Vi har en strävan att tillgodose den landsändan, men förhållandena blir inte bättre om vi i dag beslutar en ökning av ramarna än om vi väntar till dess vi vet vad som behövs. Det är på den punkten vi har skilda uppfattningar. Vi är inom majoriteten underkunniga om att till vårriksdagen kommer att framläggas förslag, avsedda att under detta budgetår tillgodose angelägna behov, som nu inte kan täckas på grund av att de medel som står till förfogande inte räcker till budgetårets slut. Här är inte fråga om att vilja mer eller mindre, utan det gäller att på ett praktiskt sätt avgöra denna sak.
Herr talman! Jag skulle till herr Birger Andersson vilja säga att det naturligtvis i princip inte är någon skillnad när statsutskottets socialdemokrater biträder regeringens proposition och när vi har följt upp vår motion i detta fall. Detta är en sak. Jag vill dessutom korrigera herr Birger Andersson på en punkt och framhålla att det inte är jag som burit fram motionen i denna kammare, men det kan vara en ganska oviktig parentes. Det fina i musiken är ju att vårt förslag enligt de senast in komna siffrorna överensstämmer på ett helt annat sätt med verkligheten än vad regeringens av statsutskottets majoritet godkända förslag gör, och det är ganska viktigt.

Herr talman! Med anledning av Kungl. Maj:ts förslag om ökad läkarutbildning i Stockholmsområdet har vi inom centerpartiet väckt en motion nr 1112 i denna kammare och 1285 i andra kammaren. Vi har där framfört vissa synpunkter och hemställt att riksdagen hos regeringen begär utredning av frågan om läkarutbildningens utbyggnad och frågan om lokalisering av den tillkommande utbildningen i första hand till orter utanför storstadsområdena. Jag vill gärna understryka angelägenheten av att en ökad läkarutbildning kommer till stånd. Vi har ju tyvärr kunnat konstatera att antalet utbildade läkare varit för litet, och vederbörande myndigheter har gjort en ganska stor felbedömning när det gällt att förespå behovet av läkare. Därför har vi under rätt många år haft en ganska stor brist, och vi har det fortfarande. även om läkarutbildningen nu ökat betydligt, kommer vi ändå att under den närmast överskådliga tiden ha brist på läkare. Framför allt vill jag betona den stora brist vi har och kommer att få inom den öppna vården, särskilt på landsbygden, inom psykiatrin och inom långtidsvården. Inom så viktiga områden som skolhälsovården och arbetsmarknadssektorn behövs också framöver ett betydligt ökat antal läkare. Vi har i motionen talat om önskvärdheten av att en allsidig utredning om olika ortsalternativ hade förelegat innan man beslutat lokalisera denna nya utbildning till Stockholmsområdet. Där har vi instämt i vad sådana remissinstanser som TCO och Landstingsförbundet framhållit. Vi vill gärna uttala att det ur befolkningsfördelningssynpunkt och regionalpolitisk synpunkt är angeläget att åstadkomma en spridning av sådana aktiviteter som är av väsentlig betydelse för antalet tjänster och arbetsplatser och för behov av lokaler och resurser. Vi vill att dessa aktiviteter skall fördelas över hela landet. Under den allmänna motionstiden i januari väckte vi en motion nr 731 i denna kammare där vi föreslog att den högre utbildningen skulle betraktas som en väsentlig faktor i den regionala politiken och uttalade att tilläggsdirektiv i detta syfte borde ha utfärdats till 1968 års utbildningsutredning och 1968 års lokaliseringsutredning. Bankoutskot tet tillmötesgick inte motionärernas Önskan helt, men föreslog att motionen skulle överlämnas till 1968 års lokaliseringsutredning. Man ville därmed »markera sin uppfattning att en framgångsrik lokaliseringsverksamhet torde kräva samverkan med de insatser som görs i fråga om utbildningsväsendet». Utskottets uttalande godkändes av riksdagen.

Utskottet förutsätter för sin del att berörda myndigheter uppmärksamt följer frågan om den medicinska utbildningens lokalisering och därvid även beaktar möjligheterna till en förläggning utanför storstadsområdena. Som motionär hade jag önskat att utskottet skulle ha yttrat sig litet mera bestämt och gärna i form av en skrivelse till Kungl. Maj:t framhållit dessa synpunkter. Men så har inte skett, och jag vill då för min del till kammarens protokoll anteckna att jag starkt understryker vad utskottet här framhållit om att man i fortsättningen skall beakta möjligheterna att sprida läkarutbildningen också utanför storstadsområdena. Jag har, herr talman, intet särskilt yrkande.

Herr talman! Detta utlåtande gäller ökad utbildning av läkare — med 90 intagningsplatser om året från nuvarande 916 till 1 006. Som herr Johan Olsson i sitt anförande nyss erinrade om har antalet medicine studerande ökats högst betydligt under de senaste åren. På s. 5 i pro positionen påvisar man hur stor ökningen varit. Så sent som 1947—1948 togs 220 in, 1960—1961 453, och nu tar man in 916. Ökningen är alltså kolossal, men det finns alltjämt ett mycket stort behov av läkare. Det är dock svårt att avgöra, hur stor bristen blir när den nuvarande ökningen slagit igenom, Utbildningen av läkare tar lång tid, och effekten av ökningen kommer först efter några år. Det kan alltså möjligen finnas ett visst fog för att man reflekterar över om det kan bli nödvändigt med en ytterligare ökning. Det framgår av vad som skrivs i propositionen av den arbetsgrupp som skött planeringen inom detta område, att man haft vissa tankar åt det hållet. På s. 6 heter det att det inte finns skäl att tveka inför en fortsatt utbyggnad av = läkarutbildningskapaciteten. Det betyder i alla fall att man Öövervägt situationen. Jag vill inte alls motsätta mig den ökning som nu föreslås. Jag tycker emellertid att det kan vara riktigt som arbetsgruppen gjort, att ägna den frågan en viss tanke. Det är en ganska stor grupp som ökningen gäller. Man skall ta in 90 stycken om året. Jag vill erinra om att det är lika många, som nyintogs i Uppsala ända fram till 1965—566, och det är mera än vad man har sammanlagt i Umeå för närvarande. Det blir alltså ett stort tillskott. Den medicinska fakulteten vid Karolinska institutet föreslog att den ökade intagningen skulle föranleda en ökning av antalet professorer och biträdande professorer med 28, och hela den behövliga personalökningen angavs till 263. När det hela passerat genom universitetskanslersämbetet, är förslaget i propositionen sammanlagt 129 personer — ingen professor men 18 kliniska lärare och 3 universitetslektorer. Det tillkommer alltså inte någon professur för detta mycket stora tillskott av studerande. Här har ofta diskuterats behovet av samordning av forskning och högre utbildning. Den riktigt goda högre utbildningen kan inte ernås annat än där det också finns plats för forskning, och forskningen trivs bäst inom de områden där det finns en verkligt kvalificerad utbildning. I detta sammanhang menar man att det finns forskningssjukhus på andra ställen i Stockholm, så att Södersjukhuset och Danderyds sjukhus som skall ta hand om den nya utbildningen inte behöver någonting sådant. Man säger också att redan nu utbildas 40 provisoriskt på dessa sjukhus. Det betyder alltså att man permanentar en nödfallsutväg och gör det i en mycket större omfattning än hittills. Kandidaterna i denna utbildning kommer inte i kontakt med någon professor i något annat kliniskt ämne än pediatrik och, såvitt jag kan förstå, i socialmedicin.

Det kan lätt medföra att denna undervisning blir klassad som en undervisning av sekunda karaktär. De medicinska kandidaterna i denna utbildning kommer att tycka att de är satta en liten smula i efterhand. Medicinska fakulteten vid Karolinska institutet, som på ett tidigt stadium hade yttrat sig över detta, framförde nyssnämnda förslag om 28 professorer och biträdande professorer.

Det kommer i själva verket att bli tre forskarassistenttjänster i kliniska ämnen — en i medicin, en i kirurgi och ortopedisk kirurgi och en i psykiatri, om jag inte minns fel. Man har klagat på att detta är helt otillfredsställande. Nu sägs det att till överläkarbefattningarna vid dessa sjukhus inte fordras professorskompetens, och därför är det inte riktigt att kräva detta. Det har tett sig på samma sätt vid flera olika tillfällen tidigare. Det har suttit överläkare på befattningar där det inte behövts professorskompetens, och så har medicinsk undervisning förlagts till dessa sjukhus. Då regionssjukhuset i Linköping skulle bli universitetsklinik stod det i propositionen nr 63 laboraturen i ämnet utan att tjänsten kungöres ledig till ansökan. Även i de fall berörd klinik vid regionssjukhuset förestås av nu icke professorseller laboratorskompetent överläkare bör vederbörande — om han erhåller kompetensförklaring för professur resp. laboratur i ämnet innan sådan tjänst inrättas i Linköping — utnämnas till förste innehavare av den nya tjänsten. Vidare bör vakanta och i förekommande fall nya överläkartjänster vid berörda kliniker inom regionssjukhuset tillsättas i samma ordning som professur resp. laboratur. I övriga fall måste enligt kommittén berörd klinik delas. Därvid blir den i vederbörlig ordning utnämnde professorn eller laboratorn överläkare vid den ena kliniken och nuvarande lasarettsläkaren överläkare vid den andra. Här angivna principer tillämpades i motsvarande situation vid uppbyggnaden av organisationen för läkarutbildning i Göteborg och Umeå.» Nu kan man säga att i Göteborg och Umeå och senast i Linköping har det varit fråga om inrättande av helt nya undervisningsanstalter. Det finns emellertid ett precedensfall, det allra första fall där denna ordning tillämpades. Det var i Malmö.

Jag tycker det är riktigt att så sker även i detta fall. Med anledning härav har jag skrivit ett yrkande, som jag ber att få framföra och som ligger utdelat på kammarledamöternas bänkar. Den första och andra punkten i utskottsutlåtandets kläm borde enligt detta yrkande få följande lydelse: Herr talman! Det dröjer ju länge innan dessa tjänster konkret skall tillsättas.

Det dröjer alltså länge innan konkreta beslut skall fattas i dessa ärenden. Herr talman! Mot utskottets förslag om personaluppsättning vid den nya läkarutbildningen ber jag att få framföra mitt förslag och yrka bifall till detta förslag vid punkterna 1 och 2 i utskottsutlåtandet.

Herr talman! Låt mig först erinra om att vi i statsutskottets andra avdelning hade en rätt omfattande debatt när det gällde propositionen om ökad läkarutbildning, en debatt som ledde till att vi i avdelningen blev fullständigt överens. Statsutskottet anslöt sig också enhälligt till avdelningens skrivning. Herr Johan Olsson talade här först om läkarutbildningen och menade att man från det håll han företräder hade yrkat på en väsentlig utökning av utbildningen. Nåja, vi har väl varit med om att man också från andra håll under många år drivit den satsen, att behovet av läkare är så stort att vi måste satsa på en ökad utbildning. Men som redan nyligen här redogjorts från talarstolen har det också kanske tack vare att vi har drivit på detta blivit en väsentlig ökning av utbildningen — mer än en fördubbling under tio år. Vad det nu senast är fråga om är en ökning med 90 platser. Därtill kommer att en ökning av utbildningen i Umeå med 20 platser övervägs, och då kommer vi att vara uppe i 1 026 utbildningsplatser. När det gäller den del av motionen som herr Johan Olsson sedan talade om, nämligen att denna utbildning skulle kunna ske även på andra orter än i storstadsområdena, har ju utskottet beaktat detta. Utskottet anför, att det förutsätter att berörda myndigheter noggrant följer utvecklingen och också frågan om lokaliseringen av utbildningen samt understryker att de därvid även beaktar möjligheterna till en förläggning utanför storstadsområdena. I denna del är alltså motionerna mycket positivt besvarade av utskottet. När det sedan gäller det som herr Kaijser här har anfört är det väl nödvändigt att understryka att hela denna utbildning bygger på ett avtal mellan Kungl. Maj:t å ena sidan och Stockholms stad och Stockholms läns landsting å andra sidan.

Man menar från båda sidor att man kan klara utbildningen på det sätt som har föreslagits. Nu har vi i motioner även från vårt håll pekat på att det inte är så alldeles säkert att de personella behoven och kanske inte heller lokalbehoven är tillräckligt tillgodosedda. Utskottet har också tagit fasta på detta och understryker att berörda myndigheter mycket noggrant skall följa denna utveckling. Om man kommer till den uppfattningen att resurserna inte räcker till, förväntar utskottet förslag om ökning. Det gäller alltså resurser i alla avseenden. Det verkade som om herr Kaijser, liksom också motionärer från folkpartihåll, nästan mest varit intresserade av att dessa överläkare erhåller professors ställning. Herr Kaijser menar tydligen att man inte kan garantera den bästa och mest kvalificerade utbildningen, om den inte leds av professorer. Men nu krävs det inte professors kompetens av dessa överläkare. Det finns åtminsione inte något formellt krav på det. Då vore det egendomligt om vi i andra avdelningen och i statsutskottet skulle ställa sådana krav.

Vi anser beträffande detta, liksom övriga områden det här varit fråga om, att man helt enkelt får avvakta utvecklingen. Vi talar så mycket om försöksverksamhet i andra sammanhang, och detta är väl också något av en försöksverksamhet. Vi förutsätter att utvecklingen kommer att följas med mycket stort intresse från alla håll och att en komplettering också kommer att äga rum på ett eller annat sätt om så skulle erfordras. Sker inte detta, herr Kaijser, är jag säker på att vi från olika håll skall vara beredda att motionera med krav på att en sådan komplettering kommer till stånd. Som ärendet för närvarande ligger till har jag, herr talman, inte anledning annat än att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi talar inte här om överläkarbefattningar i och för sig, utan det gäller undervisningen av 90 medicinare om året. Herr Axel Andersson påpekar att det inte behövs professorskompetens för att vara överläkare. Detta är alldeles riktigt. Men det är här fråga om vilken kompetens som är nödvändig för att få undervisa när det gäller en högklassig medicinsk utbildning. Utskottet säger »att professorskompetens inte är formellt krav för behörighet till nämnda överläkartjänster». Så har det varit på alla de andra ställena, som jag nämnde nyss, då man har flyttat in en medicinsk utbildning i ett sjukhus där det förut har funnits en Överläkare men där undervisning inte tidigare har förekommit. Så skedde när man utökade den kliniska utbildningen att inrymmas inte bara vid lasarettet i Lund utan också i Malmö. Så skedde också vid Sahlgrenska sjukhuset, och jag erinrar mig alldeles bestämt att där fanns en del som var professorskompetenta redan från början, så att de utan vidare kunde bli professorer. Åtminstone en fick komplettera sin utbildning under tiden innan det hela sattes i gång. Han blev så småningom professorskompetent. Detta skedde i Umeå.

Överläkaren i obstetrik och gynekologi kunde komplettera sin utbildning och blev därigenom kompetensförklarad. Samma förhållande gäller i Linköping. Jag kan inte så detaljerat redogöra för situationen, men där föreligger det säregna förhållandet att överläkaren i kirurgi är kompetent till professur men vill inte ha professuren. Han kommer sålunda att vara kvar på en delad klinik. Det är alldeles riktigt, som herr Axel Andersson sade, att det inte är nödvändigt att vara professorskompetent för att vara överläkare vid en klinik. Jag anser — och det är detta som ligger bakom mitt yrkande — att det är nödvändigt att den som står för den kliniska utbildningen i dessa viktiga ämnen för en så stor skola som det här gäller verkligen är professor. Att ett avtal har träffats om hur många tjänster det gäller, tycker jag inte förändrar saken. Jag tycker också att det är riktigt, som man skriver i propositionen, att dessa överläkare skall få säte och stämma i fakulteten. Jag har också sagt att det dröjer innan de konkreta förslagen kommer. Jag tar gärna fasta på vad herr Axel Andersson sade, nämligen att man naturligtvis kommer att följa dessa frågor och avser att lämna kompletterande förslag, om det blir nödvändigt. Det hindrar mig emellertid inte från att stå fast vid mitt yrkande i de två första punkterna.

Herr talman! Det är staten och inte sjukvårdshuvudmännen som svarar för utbildningen av medicinarna, men det är klart att det måste ske ett samarbete. Jag konstaterar med intresse att herr Axel Andersson anser att de ifrågavarande överläkarna behöver ha professorskompetens. Det vore naturligt att erkänna att man önskar att innehavarna av dessa tjänster är professorskompetenta och att man gör dem till professorer. Man skall inte låta dem vara överläkare och åka snålskjuts på den kompetens de har utöver den som de behöver för sitt arbete som överläkare.